Herr talman! ' Som utskottet påpekar i sitt betänkande har jag i min motion tagit upp bara ett av de problem — men ett mycket väsentligt sådant — som finns kring barnmisshandel, nämligen sekretessen för den som gör en anmälan. Det är uppenbarligen så att vi i låndet har en stor grupp barn som blir föremål för övergrepp av psykisk och fysisk karaktär av föräldrar och andra. Inte minst viktigt är att påpeka att de psykiska skadorna kan vara avsevärda. Många fall blir aldrig upptäckta, andra inte förrän för sent, då allvarliga skador har uppkommit. I värsta fall har misshandeln lett till döden. Vi har alla åtskilliga sådana tragiska händelser i minnet inte minst från det senaste året. Man måste oupphörligen fråga sig: Hur kan misshandeln få fortgå under veckor och månader utan att omgivningen reagerar och försöker att ingripa till det värnlösa barnets hjälp? Vi har uppenbarligen — och kanske är det naturligt — svårt att ingripa i t.ex. våra grannars och vänners privatliv. En anmälan om så bara för befarad misshandel upplevs som en mycket grov anklagelse. Vi drar oss för detta trots att ett barn kan vara i fara, Vi tar större hänsyn till de vuxnas integritet än till barnets rätt. Enligt min och mina medmotionärers uppfattning skulle ett ökat anonymitetsskydd för anmälaren kunna bidra till att fler fall av barnmisshandel upptäcktes i tid, innan obotlig skada har skett. Utskottet säger sig inte vilja bryta ut denna speciella sekretessfråga ur det arbete med en översyn av hela den svenska sekretesslagstiftningen som pågår genom den tillsatta offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Från socialstyrelsen har frågorna kring anonymitetsskyddet för anmälare aktualiserats i samband med att ett betänkande överlämnats till nämnda kommitté. Det vore intressant att få veta när detta leder till förslag från kommittén. Det är nämligen bråttom med att åstadkomma en översyn av den här problematiken, så att vi kanske får ett bättre sakernas tillstånd och ett bättre skydd för barnen. I mars i år hade vi en interpellationsdebatt i denna kammare kring dessa frågor, då aktualiserade av ett mycket tragiskt misshandelsfall som ledde till döden. Enigheten var då och är säkert fortfarande stor om att man inte löser grundfrågan genom ett ökat anonymitetsskydd. Det är en fråga om människors möjligheter och förutsättningar att vara föräldrar eller vårdare. Vi måste ta reda på varför människor drivs till handlingar och grymheter av detta slag och vi måste ha möjligheter att undanröja de vuxnas svårigheter. Det är först då barnen kan få trygghet. Som exempel kan man ta den aviserade hundraprocentiga anmälningsskyldigheten till barnavårdscentralerna av nyfödda barn. Denna får säkert stor betydelse för den uppsökande verksamheten, som alltså skulle kunna nå alla. Vi hoppas att denna anmälningsskyldighet snart kommer att bli förverkligad. Familjen måste på alla sätt stöttas för att kunna ge barnen trygghet. Det finns därvidlag ännu mycket kvar att göra. Tyvärr måste vi även framgent vara beredda på att barn kan bli utsatta för misshandel, även om satsning sker på förebyggande åtgärder. Barnen måste därför ha ett fullgott rättsskydd både i dag och i framtiden. Min förhoppning är att, som utskottet antyder, vi snart får ett förslag från den sittande kommittén vilket förbättrar anonymitetsskyddet vid anmälan av barnmisshandel och på det sättet också förbättrar barnens rättsskydd. Jag vill därför inte i dag yrka bifall till min motion utan ser fram mot en snabb lösning på det sätt som utskottet har angivit.

Herr talman! Det är en mycket viktig fråga som tas upp i den motion som vi nu behandlar. Det rådde, som fru Söder redan har understrukit, vid den interpellationsdebatt som vi hade i våras om barnmisshandelsfrågorna, stor enighet i riksdagen om att åtgärder för att komma till rätta med orsakerna till barnmisshandeln var mycket viktiga och borde förberedas och vidtas så snart som det var möjligt. I det åtgärdspaketet behöver vi naturligtvis också ha sådana regler som kan förstärka barnens rättsskydd och som kan innebära att den som vill göra en anmälan om barnmisshandel eller misstänkt barnmisshandel får ett förstärkt anonymitetsskydd. Utskottet har inte heller på något sätt vänt sig mot de kraven utan enbart framhållit att de måste utredas i sitt sammanhang, dvs. i samband med andra frågor som gäller anonymitetsskydd och rättsäkerhet. Den utredning som sysslar med dessa spörsmål har fått särskilt uppdrag att se över de problem som vi nu diskuterar, och jag vill understryka att det är viktigt att den arbetar med stor skyndsamhet när det gäller att lösa dessa frågor.
Herr talman! Problemet barnmisshandel är så viktigt och engagerar så många människor utanför riksdagen, att jag tror det är motiverat att en diskussion här har tagits upp, trots att vi har ett enhälligt utskottsbetänkande. Anonymitetsskyddet för den som anmäler barnmisshandel är i dag inte tillfreddställande. Den som anmäler har ingen garanti för att hans namn inte lämnas ut. Skydd finns bara om barnavårdsnämnden finner anledning att misstänka, att den anmälde skulle missbruka kännedomen om en anmälan till skada för en annan person, som det heter, dvs. till skada för anmälaren i första hand. Naturligtvis är det rätt, som utskottet säger, att det här är fråga om en avvägning mellan två intressen, å ena sidan barnavårdens intresse och å den andra intresset att den som är anklagad skall få ta del av materialet mot honom och bemöta det. Det är viktigt att detta blir noga utrett. Offentlighetsprincipen hör ju till de grundläggande värdena i vår demokrati. Men man kan onekligen förstå att de som har engagerat sig i kampen mot barnmisshandel blir litet desperata. Det har ju gjorts en utredning, som varit ute på remiss. Nu har materialet lämnats över till en ny utredning. Så får de höra att frågan om barnmisshandeln där inte kan behandlas med förtur, eftersom utredningen har andra och viktiga upgifter som är mer centrala, t.ex. hela frågan om datasekretessen. Dessutom kanske de känner till att också socialstyrelsen utreder frågan om hur anmälningsskyldigheten och anonymitetsskyddet fungerar. Jag vill därför understryka vad fru Söder sade, nämligen att det är betydelsefullt att det här kommer ett resultat och en förbättring snabbt. Slutsatsen för min del i den här avvägningsfrågan är att hänsynen till den svagare parten, barnet, måste väga över. Det bör bli ett ovillkorligt anonymitetsskydd. Den anmäldes intresse får tillgodoses på det sätt som JO anvisar och som återges i utskottsbetänkandet: bara det som en anmälare vill stå för skall tas upp och föras vidare i den utredning som barnavårdsnämnden gör. Det betyder inte att anmälan är meningslös, om anmälaren inte vill fullfölja den med sitt namn. Det viktigaste med en anmälan är, att den ger barnavårdsnämnden en startsignal att göra en utredning över huvud taget. I riksdagshusets källarvåning — dvs. kulturhuset — visades i början av hösten en utställning som hette Barnmisshandel i Sverige. Många av oss såg den och upprördes av den, Där krävde föreningen Barnens rätt i samhället rätt till anonymitet för den som anmäler misstanke om barnmisshandel. Föreningen redovisade också svaren vid en mycket intressant undersökning. En av frågorna lydde: Barnmisshandel är när en vuxen avsiktligt eller i upphetsning kroppsligt skadar ett barn som han eller hon har hand om. Känner ni personligen till någon familj i er omgivning eller bekantskapskrets, där det någon gång har förekommit misshandel under de senaste tolv månaderna? Tre procent av de tillfrågade svarade ja på den frågan. Det kan tyckas att tre procent är en låg siffra. Ja, det är en låg siffra, men om den är riktig, så motsvarar dessa tre procent tusentals fall av barnmisshandel som icke kommer till allmän kännedom och som inte kan beivras. Därför är det här resultatet ytterligare en allvarlig påminnelse om att det är bråttom. Fru Söder påminde om den diskussion vi förde i våras och sade helt riktigt att en förbättring av anonymitetsskyddet är bara en sak av många som måste göras, Vi var i den diskussionen framför allt inne på de förebyggande åtgärderna. Vi var helt naturligt ense om att barnmisshandel är ett allvarligt problem som måste förebyggas. Tyvärr var vi inte riktigt lika ense om vilka förebyggande åtgärder som bör vidtas, Jag skall inte återupprepa vårens debatt, utan i stället bara återge ett inslag i den utställning som jag nyss nämnde. En av skyltarna på utställningen upptog följande text, som var riktad till familjeministern Camilla Odhnoff: ”Du är familjeminister. Problemet med barnmisshandel är Ditt problem. Det finns många sätt att förebygga barnmisshandel. Ett är att undervisa dem som sätter barn till världen. Hur mycket gör Ditt departement för att sprida barnkunskap till föräldrar? Barnuppfostran är ingen medfödd egenskap i vårt samhälle. Den gamla storfamiljens trygghet, där många hjälptes åt med problemen, är borta. Många föräldrar känner sig svikna av samhället, osäkra och ängsliga. Och det är just unga och ängsliga föräldrar som ofta slår sina barn. Särskilt utsatta är småbarn, de mest hjälplösa. Det visar den nya SIFO-undersökningen. Camilla Odhnoff, Du måste få i gång föräldraundervisning. Du måste få i gång upplysning och information till föräldrarna.” Den frågan och den vädjan har tyvärr fortfarande inte mötts med några åtgärder. Det är allvarligt, eftersom undersökningen visar, att över en tredjedel av de tillfrågade anser, att det är nödvändigt att ge barnen stryk i uppfostran.

Herr talman! I själva sakfrågan som utgör bakgrunden till denna motion har utskottet redan i första stycket uttalat att denna fråga blivit alltmer uppmärksammad. Vi är väl medvetna om att uppmärksamheten skärpts just genom att det blivit känt att det förekommer förhållanden som absolut icke bör förekomma i ett civiliserat samhälle.

Utskottet har vid sin behandling tagit del av det uttalande som gjorts av justitieombudsmannen, Vi har också tagit del av den debatt som fördes här i våras i anledning av interpellation och enkla frågor.

Den av motionären aktualiserade frågan är sålunda redan föremål för särskilt övervägande inom denna kommitté.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

Herr talman! Sedan mycket lång tid tillbaka har två ideologiska strömningar kämpat om herraväldet i den svenska författningens historia. Vi har haft en strömning som hävdat att den exekutiva makten och statsbyråkratin skall ha befogenheter och rätt att skjuta undan den valda representativa församlingen och kunna ingå avtal, pakter, föra krig osv. utan att höra representationen. Vi har en historisk rest, en kvarleva, från denna den hemliga diplomatins tid i 12 § regeringsformen. Mot den strömningen har stått en annan strömning som hävdat att man skall göra slut på den hemliga diplomatin och att varje väsentligt avtal som den exekutiva makten och staten slöt med främmande makter eller allt som de företog sig i förhållande till främmande makter var av sådan vikt att det skulle läggas fram, diskuteras och beslutas av folkrepresentationen. Det är också därför som man har fastslagit i 81 § regeringsformen att varje ändring av rikets grundlagar kräver beslut av två riksdagar med mellanliggande nyval för att där säkra inte bara folkrepresentationens utan också väljarnas inflytande över den politik som förs. Åren 1964 och 1965 infördes i samband med författningsändringen ett tredje stycke i 81 § regeringsformen, ett stycke som lugnt kan sägas innebära en återgång till det tänkesätt som den gamla klassiska hemliga diplomatin representerar. I detta tredje stycke ges nämligen möjlighet för regeringen att snabbt trumfa igenom viktiga frågor som gäller Sveriges relationer till andra länder och regeringens möjligheter att sluta avtal med andra länder och att överlämna delar av den svenska statens suveränitet till övernationella organ, Detta är den s.k. EEC-paragrafen.

Detta tredje stycke i 81 § regeringsformen, den s.k. EEC-paragrafen, är resultatet av en moderat motion till 1964 års riksdag som vann bifall från samtliga partier utom det kommunistiska.

Vad som stöter i detta tredje stycke i 81 § regeringsformen är att det Konstitutionell d bryter inte bara mot den klassiska liberala demokratins principer utan prövning av Sveriockså mot den gällande författningens inre logik. Medan man måste ha FR ne till beslut av två riksdagar med mellanliggande nyval för att ändra ett aldrig så litet avsnitt i grundlagen kan man i kraft av detta tredje stycke genom att trumfa igenom ett beslut vid en enda riksdag under en och samma valperiod överlämna stora delar av den statssuveränitet som enligt grundlagarna tillkommer inhemska instanser. Det är alltså mycket enklare att göra detta stora överlämnande av suveräniteten än att ändra ett aldrig så obetydligt avsnitt i grundlagarna i övrigt. Om någon kommer på idén att ändra färgen på den svenska flaggan kräver det beslut av två riksdagar med mellanliggande nyval, men om någon kommer på idén att överlämna stora delar av det svenska folkets och den svenska statsmaktens suveränitet till EEC-monopolen och deras byråkratiskt sammansatta organ skall det i kraft av detta tredje stycke kunna gå betydligt enklare. Om någon kommer på idén att öka folkinflytandet över parlament och övriga delar av statsmakten kräver det beslut av två riksdagar med mellanliggande nyval, men när någon kommer på idén att minska folkinflytandet genom att lämna över stora delar av suveräniteten till EEC-monopolens byråkratiska organ skall det gå betydligt lättare. Det ligger verkligen en anomali däri att det skall vara så mycket besvärligare att öka folkinflytandet än att minska det till förmån för EEC-byråkratin. EEC-överenskommelsen, som väl så småningom träffas mellan Sverige och EEC-länderna, kommer otvivelaktigt att innebära det mest genomgripande överlämnandet av statliga suveränitetsrättigheter som har förekommit i modern svensk historia. Det hjälper här inte att hänvisa till att Sverige tidigare har överlämnat delar av sin suveränitet till internationella organ. Det har då rört sig om mycket små detaljer, som har haft relativt ringa politisk betydelse. Våra förpliktelser gentemot internationella organ av FN-typ, exempelvis, är ju inte särdeles betungande för suveräniteten och inte heller för den nationella ekonomin, som man väl känner till. Men här är det fråga om ett överlämnande av helt andra dimensioner, ett överlämnande som sker i princip för alltid och som i praktiken inte kommer att kunna tas tillbaka. Rent generellt är införandet i den svenska författningen av detta tredje stycke ett led i en allmän tendens, som innebär att i den klassiskt borgerligt-demokratiska utvecklingen parlamentets roll och maktställning redan sedan länge har passerat sin höjdpunkt och att parlamentet nu är på väg att skjutas tillbaka i förhållande till de exekutiva organen i statsmakten och i förhållande till byråkratin. Att just moderaternas krav här vann så allmän anslutning är på sätt och vis symboliskt, dels därför att det visar hur denna tendens att skjuta undan det valda parlamentet griper omkring sig, dels därför att det visar den makt som monopolens organ ute i Europa redan utövar över det politiska tänkandet i Sverige. Kommunisterna har ju alltid varit ett populärt mål för beskyllnihgar 11 att de inte skulle vara nationella, att de inte skulle hålla på den nationella självbestämmanderätten och att de inte skulle vara demokrater.

Det är självklart att detta undanskjutande av folket inom ramen för den gamla, klassiskt liberala ordningen inte är någon tillfällighet. Alla de etablerade partierna vet att neutraliteten och den nationella suveräniteten är en känslig fråga för mycket breda lager av folket. Inget av de etablerade partierna vill föra en valkampanj på EEC-frågan. Man kommer att föredra — i kraft av detta tredje stycke i regeringsformens § 81 — att ställa folket inför fullbordat faktum, Det är väl heller ingen hemlighet att detta tredje stycke i 81 § regeringsformen också räddar regeringspartiet från ett kanske besvärligt dilemma. Det är ingen hemlighet att det i EEC-frågan råder betydande inre motsättningar inom SAP, framför allt mellan å ena sidan regeringen och skiktet av politisk byråkrati och å andra sidan exempelvis partiets ungdomsorganisation och stora delar av folket i partiets basorganisationer, som har en helt annan, mycket mera negativ och kritisk inställning till EEC. De senare är säkerligen inte särskilt trakterade av att de på detta sätt skulle skjutas åt sidan när det gäller medinflytande i denna viktiga suveränitetsfråga. EEC har med rätta karakteriserats som en monopolens gemenskap.

Det är också uppenbart att EEC har en djupt odemokratisk sammansättning när det gäller dess beslutande organ, att det finns ett övermått av byråkratisk styrning i beslutsfattandet inom gemenskapen. Det är därför desto mer förvånande att man på detta sätt i det tredje stycket av den nämnda paragrafen har satt folkets intresse i motsättning till rikets intresse. En av andemeningarna i detta tredje stycke är att man skall kunna skjuta undan folkets möjlighet att i val ge uttryck för sin uppfattning, om detta bedöms vara i rikets intresse eller om tidsutdräkt i frågan bedöms gå emot rikets intresse. Detta är en mycket intressant formulering, eftersom den så klart antyder att folket icke är detsamma som riket och att riket, dvs. statsmakten och dess ledande organ, kan ha ett annat intresse i en väsentlig fråga än vad folket kan ha och att det därför också är väsentligt för riket att skydda sig från folkets mellankomst i förekommande fall. Det visar också — tillsammans med det faktum att initiativet kom just från moderaterna, från storfinansens parti — att riket, som alltså är någonting annat än folket, är ett exekutivt organ, ett statsorgan i händerna på en härskande klass som icke är identisk med folket. För vår del är denna boskillnad mellan rike och folk oacceptabel. Därför har vi i denna motion krävt att det odemokratiska inslag i författningen som utgörs av det för några år sedan införda tredje stycket i regeringsformens § 81 skall utgå.

Så kommer att bli fallet i både Danmark och Norge, och det är följaktligen inte på något sätt ett märkvärdigt eller uppseendeväckande krav som framförs i motionen.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

Herr talman! Många avsnitt av herr Johanssons i Trollhättan anförande var förvånande, och jag skall här göra några kommentarer till det sagda.

Så som fallet har varit med införandet av detta tredje stycke måste det ju avse att förhindra folkinflytandet att göra sig gällande i rikets affärer, och det måste alltså finnas någon som har intresse av att förhindra folkinflytandet att göra sig gällande i rikets affärer; rikets intressen är alltså inte detsamma som folkets intressen i det här fallet. Herr Johansson i Trollhättan använder den vanliga tekniken att hänvisa till pågående utredningar, i det här fallet grundlagberedningen. Det är, tycker jag, litet ologiskt; om nu det skulle utgöra ett sådant hinder för att bifalla en sådan här motion, då är det bra märkvärdigt att man — inte minst inom det socialdemokratiska partiet — hade så lätt att hoppa på moderaternas motionsinitiativ den gången då det gällde att införa detta tredje stycke. Då hade den typ av resonemang som herr Johansson här har fört gentemot oss varit minst lika berättigat. Men då förde man inte det resonemanget, utan man tog, av någon anledning, tacksamt emot det moderata motionsinitiativet. Det finns redan bestämmelser om konsultativ folkomröstning i den svenska författningen. Men det finns ingenting som hindrar att man — i en situation då en fråga av utomordentligt stor vikt för den nationella suveräniteten och självbestämmanderätten uppstår — gör ett undantag och inför undantagsbestämmelser. När rikets intressen anses vara i fara så brukar det ju aldrig i det här huset vara svårt att få gehör för förslag om undantagslagar av det ena eller andra slaget. Det har förekommit många gånger i den moderna författningshistorien här i Sverige — senast vid ett tillfälle nu i våras, som herr Johansson säkert erinrar sig. Det betänkliga med det här tredje stycket är att det i förhållande till den tidigare gällande versionen av 81 8 innebär en återgång, ett slags begränsning i lag av folkets möjligheter att göra sin vilja gällande. Det innebär att man, som jag har nämnt, kan överlämna avgörande delar av den svenska suveräniteten till, inte vilka internationella organ som helst utan internationella organ med mycket specifik politisk anknytning till monopolkapitalet i Västeuropa, och att man kan göra detta utan att någonsin behöva ta sitt ansvar i ett nyval. Den valkampanj som föregår väljandet av den riksdag som eventuellt i kraft av tredje stycket i 81 § kommer att fatta det här beslutet kommer naturligtvis inte på något sätt att präglas av EEC-frågan.

Varför kom ni inte med något initiativ själva i den här författningsfrågan? Varför lät ni moderaterna träda fram, och varför var ni så angelägna att så att säga hoppa på deras initiativ? Jag har aldrig riktigt förstått det; om det är så att ni när det gäller demokratin och de demokratiska idéerna verkligen företräder ett väsentligt annorlunda klassintresse än moderaterna, så borde ni ju inte ha gjort på det sättet. Jag skulle alltså vilja att herr Johansson — och gärna också företrädare för de övriga partierna — svarade på frågan varför man var så angelägen om att hänga sig på detta moderata initiativ, som ju trots allt innebär en återgång till ett tänkande som man borde ha hunnit förbi på det här stadiet i den svenska författningsutvecklingen.

Herr talman! Två korta kommentarer! Det finns ingen statsmakt vare sig här i Sverige eller i några andra länder med likartade styrelseskick som tvekat att anta undantagslagar som kunnat innebära upphävande av författningsenliga rättigheter av det ena eller det andra slaget, när det har krävts att man skulle hävda statens intresse gentemot folkets. Jag förstår inte att det skulle vara så förskräckligt mycket svårare att, med hänsyn till denna frågas särdeles stora vikt, också göra ett undantag åt andra hållet, så att folket får större makt — att folkets makt icke inskränkes utan för en gångs skull ökades. Sedan är det intressant att höra herr Johanssons resonemang om den representativa demokratin. Han säger att i ett representativt styrelseskick väljs representanter att besluta på folkets vägnar. I enlighet med vad han säger och även i enlighet med den anda som genomsyrar det berömda tredje stycket i 81 § regeringsformen anser vissa människor som tillämpar detta representativitetstänkande — på ett felaktigt sätt enligt min mening — att den valde representanten kan frigöra sig från folkets inflytande. Han skulle ha någon sorts inblankofullmakt; han kan låta sig väljas på ett visst valprogram och sedan så att säga bära sig åt hur han vill under valperioden. Först i efterhand och när allting redan är fullbordat skall folket kunna ställa honom till ansvar, ett ansvarsställande som oftast är meningslöst och som skulle vara meningslöst då det gäller ett beslut om EEC-anslutning, eftersom ett sådant beslut — det vet herr Johansson mycket väl — inte i efterhand skulle kunna upprivas. Det finns en annan tankegång i den klassiska demokratin, som inte är så benägen att så att säga höja de valda representanterna över folket och ge dem mandat att bära sig åt hur som helst oavsett vilket program de är valda på, nämligen den gamla folksuveränitetstanken från franska revolutionen.

Ett beslut blir inte giltigt förrän det underställts folket. Det är just ett återfall på folksuveränitetstanken, att den valde har skyldighet att i samband med beslut på något vis träda i relation till sina väljare, på ett meningsfyllt sätt inhämta deras uppfattning och inte agera på någon sorts inblankofullmakt. Det är signifikativt att det just i kraft av detta tredje stycke i 17 regeringsformens 81 § alltså är möjligt att vidta mycket vittgående reella förändringar i de suveränitetsrättigheter som finns fastslagna i våra grundlagar. Det är mycket lättare att vidta vittgående sådana förändringar än att ändra ett aldrig så litet avsnitt i redan nu gällande grundlag. Detta tredje stycke avser just att förhindra att EEC-frågan får en sådan karaktär att representanterna ställs till ett effektivt ansvar för sitt beslut. Det avser att förhindra att en kampanj inför en folkomröstning förs just med EEC-frågan såsom huvudtema, Detta faktum tycker jag är utomordentligt misstänkt: Varför hade man behövt driva igenom denna speciella förändring av 81 §, om man inte just var ute efter att föra EEC-frågan över huvudet på folket?

Det i denna sammanställning redovisade antalet — 72 — är det högsta som någonsin förekommit. Som jämförelse kan nämnas att andra kammaren hade 39 obesvarade interpellationer i mitten av november förra året. Även det antal enkla frågor som framställs varje vecka är högt. Det blir därför ofrånkomligt att företa vissa justeringar i den vid höstsessionens början upprättade tidplanen för att bereda erforderlig tid för besvarande av interpellationer — Nr 128 och enkla frågor. 4 Onsdagen den Kammarens arbetsplenum i morgon, torsdagen den 18 november, 17 november 1971 inleds med en frågestund. Därvid besvaras så många av de 22 föreliggande frågorna som medhinnes på en timme. Därefter upptas till slutligt = Kartläggning av avgörande de utskottsbetänkanden som är uppförda som en gång <Mångsyssleriet i bordlagda på dagens föredragningslista. Sedan dessa ärenden slutbehand = Politiken lats besvaras återstående enkla frågor och tio interpellationer. Avsikten är att sammanträdet, som planenligt börjar kl. 14.00, skall fortsättas utan middagsuppehåll. Fredagen den 19 november anordnas såsom tidigare meddelats ett bordläggningsplenum kl. 15.00. Det är min förhoppning att några interpellationssvar skall kunna lämnas även vid det sammanträdet. Att döma av erhållna uppgifter om bordläggning av utskottsbetänkanden blir det sannolikt inte nödvändigt att i nästa vecka anordna arbetsplenum mer än på onsdagen den 24 november. Sammanträdena torsdagen den 25 november kl. 14.00 och fredagen den 26 november kl. 10.00 skulle i så fall kunna helt ägnas åt besvarande av enkla frågor och interpellationer. Kammarens bordläggningsplenum tisdagen den 30 november börjar kl. 15.00, dvs. en timme tidigare än vad som angivits i den preliminära planen. Slutligen kommer de bordläggningsplena, som utsatts till måndagen den 6 december och måndagen den 13 december, att börja redan kl. 11.00 för att bereda tillfälle till interpellationsoch frågesvar.

Herr talman! Det här är andra gången som ett riksdagsutskott vill att en motion om kartläggning av mångsyssleriets omfattning och verkningar i svensk politik skall avslås. Det är synd att riksdagen skall vara så konservativ. I tidningarna får vi gång på gång läsa om politiska mångsysslare, män eller kvinnor, som tagit på sig — eller lastats på — orimligt många uppdrag. Och så frågar tidningarna allmänheten: Hinner de med allt detta? Kan de sätta sig in i frågorna när de har så mycket att styra och ställa med? Får de tid till kontakter med väljarna? Blir de inte alltför beroende av experterna? Är det rimligt att makten koncentreras på så få händer? Det är bra att sådana frågor ställs, Visst blir många politiker irriterade över de här artiklarna, och visst finns det småfel i dem. Naturligtvis kan man diskutera den grad av samordning som behövs i politiken. Ändå tror jag att frågan om mångsyssleriet kommer att tas upp ännu oftare i framtiden än hittills. En del av de skälen har vi sammanfattat i folkpartiets närdemokratimotion nr 86 i år. De tas upp utförligare i min egen motion nr 287. Vi diskuterade dem i andra kammaren förra året — då var det allmänna beredningsutskottet som sade nej till folkpartiets förslag. Den här gången är det alltså konstitutionsutskottet som avstyrker motionerna. Man menar att de utredningar som gjorts är tillräckliga. Jag har gått igenom det mesta av materialet. Det innehåller i huvudsak en uppräkning av en del uppdrag som vissa politiker har, men analysen av sådana siffror och fakta saknas nästan helt. De frågor som vi liberaler har ställt gång på gång och som vi vill ha kartlagda och belysta får vi inte svar på i de undersökningar som utskottet hänvisar till. Jag vill därför upprepa de frågeställningar vi anser vara viktiga: Hur fördelar politiker sin tid mellan olika uppdrag i kommun, landsting, riksdag, parti, organisationer i övrigt och andra engagemang? Hur mycket hinner politiker följa med i den aktuella facklitteraturen och i debatten om de frågor de själva skall vara med och besluta om? Är politiker och partier i regel medvetna om riskerna med mångsyssleriet? Vad gör man för att fördela uppdragen på fler personer? Vilket slag av uppdragskoncentration har ett positivt värde från samordningssynpunkt och för ömsesidiga impulser? Hur mycket tid över har mångsysslarna för att hålla kontakt med de väljare som de företräder? Går utvecklingen mot mer eller mindre mångsyssleri? Det finns många sådana frågor att ställa. Dem vill vi alltså ha belysning, analys och kompletterande kartläggning av, som det står i folkpartiets reservation. Får jag göra frågan litet mer konkret genom att dra fram en f. d. mångsysslare och hans uppdrag. Att han är socialdemokrat är mindre viktigt; alla partier syndar på det här området. Att han är från Stockholm är också ganska likgiltigt; det finns andra exempel från andra delar av landet. Att han nu lämnat den aktiva kommunalpolitiken är snarast en fördel; min uppräkning som följer har alltså ingen partipolitisk syftning i en aktuell situation.

Det blir enligt den här artikeln sammanlagt 61 stycken. Jag upprepar: några uppgifter kan vara fel; andra uppdrag kan ha utelämnats. Jag vill alltså inte komma åt någon viss person utan med ett konkret fall belysa en viktig princip: är det rimligt att lägga så mycket på en enda person? Hur påverkar det politikens vitalitet och maktens spridning i det svenska samhället? Jag tycker inte det är rimligt. Det är fel att koncentrera mycket makt till ett smalt skikt av människor. Mångsyssleri leder till maktkoncentration, Sprider man uppdragen så sprider man också människors ansvar för samhällsutvecklingen, ger fler mer att säga till om. Mångsysslaren själv får svårt att sköta alla sina uppdrag. Han måste ständigt hasta till nästa möte, nästa fråga, nästa föredragning. Han eller hon får inte tillräckligt med tid att fundera, ställa följdfrågor, överblicka, ta kontakter och tänka efter. Det är allvarligt inför framtiden. Politiker måste få tid att tänka igenom alternativ och framtidsproblem. Man talar ibland om framtidsforskning. Den visar hur angeläget det är att lägga perspektiv långt framåt på de beslut som vi fattar i dag. Den som sitter med näsan nätt och jämnt över högen av promemorior och andra papperstravar i dag-för-dag-politiken blir lätt fånge hos tekniker och tjänstemän. Han får inte tid att tänka över konsekvenserna och begära fram alternativ. Han riskerar att bli ett hot mot det politiska livets vitalitet. Och skälet till att den risken nu ökar är naturligtvis både det att politik rymmer mycket mer i dag än för bara tio år sedan och att utvecklingen går snabbare nu än förr. Problemen kan bli svårare, 22 förutsättningarna för beslut på ett visst område förskjuts, statens och kommunernas och landstingens resurser att påverka utvecklingen är mycket stora — men den enskilde mångsysslarens tid att läsa på och tänka över och ta kontakter har inte nämnvärt ökat under samma period. Folkpartiet begär inte lagstiftning mot det politiska mångsyssleriet. Vad vi vill är att partier, press och allmänhet ska få veta mer om de här riskerna. Vi vill ha mer kunskap så att partierna själva kan fundera bättre över hur de skall sprida uppdragen i framtiden. Den kunskapen har vi inte i dag och vi får den knappast med de undersökningar som utskottet hänvisar till. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! På tal om kartläggning var det ju rätt intressant att få vetskap om att herr Ahlmark hade skaffat sig kartmaterial beträffande en person. Men det kan väl ifrågasättas om det kan vara riktigt att välja just ett borgarråd. Det finns fler borgarråd. Har herr Ahlmark kartlagt dem också? Några av dem är efter vad jag kan förstå utsedda av ett annat parti. Det är partierna som bär ansvar för vilka uppdrag som en medborgare kan få. Ansvaret ligger hos de politiska partierna. Jag skulle tro att om herr Ahlmark tittar på sina egna partivänner som är borgarråd så får han klart för sig att det finns uppdrag som ingår i borgarrådsuppdraget och som det inte är någonting att göra åt. Borgarråden har tillsatts för att de skall fullgöra de olika uppdragen. Jag tycker att herr Ahlmark här för en argumentering som inte är korrekt. Det var väl inte heller korrekt när han sade att här ville utskottet ha motionerna avslagna. Det vill utskottet, men det finns motiveringar också varför man föreslår avslag. När frågan var föremål för behandling 1970 var allmänna beredningsutskottet det beredande organet. Allmänna beredningsutskottet gjorde en rätt omfattande utredning om vad det var som pågick på detta område i fråga om kartläggning. Det visade sig att rätt många forskare var sysselsatta omkring dessa frågor. I konstitutionsutskottets förevarande betänkande finns också återgivna de iakttagelser som allmänna beredningsutskottet hade gjort. De forskningar som hade utförts och redovisats och de som pågick blev också nu omnämnda. Vad är det som har skett sedan 1970? Jo, forskningsarbetet har fortsatt och det görs redovisningar. Om nu en kartläggning skall göras så är det närmast en forskningsuppgift och därvidlag brukar riksdagen inte göra några beställningar. I detta sammanhang kunde jag på nytt anknyta till frågeställningen som sådan. En kartläggning kan naturligtvis vara intressant, men det torde i och för sig inte vara det som herr Ahlmark är ute efter, utan det är väl att få möjligheter att hindra människor från att ta flera uppdrag. Man säger visserligen att man inte vill driva fram en lagstiftning, men hur skall mångsyssleri kunna förhindras om det inte finns lagregler mot detta? Ansvaret ligger ju hos de politiska församlingarna, och det är alltså de som har att nominera och välja de personer de vill föra fram som sina förtroendemän.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

Herr talman! Först några ord med anledning av det konkreta fall som herr Pettersson i Visby tog upp. Det är klart att det finns flera borgarråd, och jag sade också att alla partier syndar på nåden i denna fråga. Att jag tog fram just detta fall berodde på att ett utomordentligt seriöst reportage hade undersökt förhållandena för ett antal mångsysslare från olika partier. Då hade man kommit fram till att Hjalmar Mehr var rekordhållaren i detta avseende. Alla de uppdrag som jag räknade upp hade inte alls samband med att han var fastighetsborgarråd. En hel rad uppdrag låg utanför hans verksamhet i denna egenskap. Det ger en belysning av att mångsyssleriet är ett problem. Ibland kan det ju vara så att personerna i fråga sköter sina uppdrag så pass bra och är så pass duktiga att man ständigt lägger på dem mer arbete — man lägger mer på Mehr — men inte märker att de till slut får mycket stora svårigheter att följa med. De jäktar från sammanträde till sammanträde och får mycket stor svårighet att överblicka sitt arbete och att inte hamna i ”expertburen”. Det är klart att ansvaret, som herr Pettersson säger, ligger Hos partierna. Men partierna har uppenbarligen inte känt detta ansvar tillräckligt tungt under de år som har gått, eftersom det i alla partier finns politiska mångsysslare inom stat och kommun. Dessa personer har alldeles för många uppdrag — det gör att sysslorna sprids till alltför få personer. Därför tror jag att en kartläggning och analys av det slag som folkpartiet begär av mångsyssleriets omfattning och verkningar i svensk politik skulle utgöra ett mycket starkt tryck på partierna att tänka efter om det verkligen är rimligt att även i fortsättningen vissa personer skall vara så ohyggligt arbetsbelastade som de i själva verket är i dag. Herr Pettersson i Visby säger att många forskare sysslar med de här frågorna. De är uppräknade i reciten till utskottets betänkande. Men vi har ju visat i motioner och i reservationen att de bara rymmer en grov uppräkning, eller i de flesta fall inte ens det, utan bara en angivelse i medeltal för respektive partigrupp av hur stor andel som har anknytning till t.ex. LO, TCO eller SACO och av antalet nämnduppdrag, landstingsuppdrag, uppdrag i statliga utredningar, partiuppdrag vid sidan av osv. Det är inte alls fråga om någon sådan analys av olika frågeställningar som jag nämnt: hur man fördelar sin tid mellan olika aktiviteter, hur mycket man hinner följa med i debatten och i framtidsfrågorna, om partierna är medvetna om riskerna i detta sammanhang, vad man gör aktivt för att sprida uppdragen, vilket slag av uppdragskoncentration som har ett positivt värde från bl.a. samordningssynpunkt och vilket som inte har det, hur mycket tid mångsysslarna har över att hålla kontakt med människorna och om utvecklingen går mot mer eller mindre av mångsyssleri. Nr 128 Inget av de problemen belyses i de utredningar som herr Pettersson Onsdagen den talade om, Därför behövs den komplettering och analys som vi begärt i 17 november 1971 vår reservation. Till slut frågade Georg Pettersson litet insinuant: Är det lagstiftning RESA hå man skall ha eller vad är det egentligen? Visserligen säger folkpartiet att RE eriet I politiken man inte vill ha lagstiftning, men hur vill man komma åt problemet undrade herr Pettersson. Jo, vi vill komma åt den här företeelsen ungefär på det sätt som tillämpats beträffande nomineringsfrågorna. Vid tidigare riksdagar har vi varit helt överens om att det är bra att fristående forskare har undersökt hur nomineringarna till förtroendeuppdragen i stat, landsting och kommun går till inom de olika partierna. Det har publicerats böcker om detta. Det kommer ännu flera, och det är bra. Men, därmed har vi ju inte sagt att vi skall lagstifta om nomineringsprocessen. Att vi sätter i gång ett forskningsprogram behöver ju inte leda fram till att vi sedan skall spika vilka regler som skall gälla för nomineringarna, Vi anser att kunskap om nomineringsproceduren har ett stort värde i sig själv och påverkar utvecklingen av sin egen kraft. På samma sätt är det med mångsyssleriet. Om det sker en sådan kartläggning av frågeställningarna som folkpartiet begär så är jag övertygad om att antalet mångsysslare i svensk politik längre fram kommer att minska.
Herr talman! När herr Ahlmark talar om att partierna inte känt sitt ansvar — de har alltså inte observerat problemen — så får det väl gälla det parti som herr Ahlmark företräder. Inom det parti som jag representerar här i kammaren är denna fråga ständigt föremål för debatt. Jag överlämnar gärna tipset till folkpartiet, så att man där inte behöver bekymra sig för sådana här problem. Den kartläggning som herr Ahlmark talade om tycker jag är verkligt intressant. Herr Ahlmark tänker sig alltså att det beträffande varje människa som har något uppdrag skulle göras en kartläggning av det slag som herr Ahlmark har anfört till kammarens protokoll i fråga om Hjalmar Mehr. Är det vad man är ute efter, så tror jag att man är ute på farliga vägar.
Herr talman! Herr Ahlmark har sagt att han inte vill ha en lagstiftning, utan att han vill kartlägga.

Att få personer 25 jävar den beskrivningen så som Hjalmar Mehr kan jag intyga från 30, kanske 40 års nära samarbete med honom.

Herr talman! Jag är ledsen, Nancy Eriksson, men det finns tyvärr mängder av exempel på politiska mångsysslare i stat och kommun. I en tidigare debatt med fru Eriksson — jag tror att det var förra våren — drog jag fram en ledande kommunalpamp från Göteborg som hade ett trettiotal uppdrag eller någonting sådant. Man kan dra fram en hel rad olika personer som har 30—40 uppdrag, ibland flera, och man kan ta dem från olika partier, Hjalmar Mehr hade vid den tidpunkt då undersökningen gjordes extremt många uppdrag. Det kan naturligtvis sägas att han klarade dem rätt bra. Men det är alldeles uppenbart att han skulle ha klarat en del uppdrag väldigt mycket bättre, om han skurit ned antalet. Det kan inte vara rimligt att ha 61 uppdrag av detta slag. Herr Pettersson i Visby säger att man i hans parti känner sitt ansvar men tydligen inte i folkpartiet. Jag har sagt att inget parti känner tillräckligt mycket ansvar i den här frågan. Jag har träffat flera socialdemokrater som säger att mångsyssleriet är ett problem. Det var ett uttalande i Aftonbladet för något år sedan av organisationssekreteraren i socialdemokratiska partiet, Rune Hammarbäck, som sade att mångsyssleriet är en ”styggelse” och att man vidtar åtgärder etc. Det är en styggelse, som alltså finns också i Georg Petterssons parti. Detta är inte en fråga som klart och tydligt skiljer ut partierna från varandra. Det är en fråga som gäller hela det politiska livets vitalitet och alla de politiska partiernas möjligheter att sprida sina uppdrag och hålla kontakt med människorna. Kampen mot mångsyssleriet är en del av folkpartiets motion om närdemokrati. Grundläggande för den motionen är att vi vill fördjupa den svenska demokratin i olika avseenden. Vi vill ge fler människor mer att säga till om. Vi vill öka insynen i hur besluten fattas, och vi vill ha debatt före besluten så att debatten kan påverka dem som fattar besluten. Att bekämpa mångsyssleriet är därför med den utgångspunkten helt naturligt för oss liberaler. Mångsysslaren koncentrerar för mycket makt till sin person, förhindrar ofta inflytandet att spridas till andra. Han eller hon hotar dessutom det politiska livets vitalitet genom att få för litet tid att sätta sig in i frågorna. Han tvingas jäkta från sammanträde till sammanträde, blir därför alltför beroende av tjänstemännen, kan lätt bli experternas fånge. Därför kommer folkpartiet att fortsätta att diskutera mångsyssleriet i svensk politik. Vi skall fortsätta att motverka det så gott vi kan i vårt eget parti; det är självklart. Men vi kommer också att ta upp frågan i debatten och i riksdagen. Att sprida insyn och inflytande till fler människor än i dag är en del av vår liberala ideologi.

Herr talman! Citatet från Rune Hammarbäck var ju alldeles utmärkt! Det bekräftar den uppfattning som vi har inom socialdemokratiska partiet vad gäller uppdrag. Jag skulle vilja råda herr Ahlmark att ta med sig det och klara upp dessa problem inom sitt eget parti också, ty då blir det kanske litet bättre även på det hållet. Man skall kanske göra rent i sitt eget hus innan man försöker angripa andra.
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Pettersson sade. Egendomligt nog var det en socialdemokrat, vill jag minnas, förra gången också som namngavs. Och om herr Ahlmark får stanna kvar här kan han kanske gå igenom förteckningarna över de ledande socialdemokraterna i det kommunala livet över hela landet. Han får nog fullt upp att göra då och behöver aldrig komma fram till folkpartiet. Jag skulle för övrigt bara vara glad om han inte hade några ledande kommunala pampar i folkpartiet. De är tydligen en skräck. Jag anser att vårt parti faktiskt tar sitt ansvar för Hjalmar Mehr, och jag tycker att det vore riktigare av herr Ahlmark att nämna någon av dem han känner litet bättre från det egna partiet. Eftersom han så utmärkt kan skildra mångsysslarna allmänt, borde han väl också nämna namnet på dem han fått erfarenheterna från,
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm utgår tydligen ifrån att om jag skulle gå igenom kommun efter kommun och se på pamparna där, så upptäcker man socialdemokratiska mångsysslare överallt. Jag tror att hon har fel på den punkten. Så illa ställt är det inte i hennes eget parti. Jag har inte alls avsikten att bara peka ut några enstaka socialdemokratiska mångsysslare. Jag har klart sagt ut att detta är ett problem för alla partier. Alla partier syndar här, och det borde ligga i alla partiers intresse att få en sådan här kartläggning och analys, så att vi alla bättre skulle kunna bekämpa mångsyssleriets skadeverkningar. Jag tycker att det är litet ledsamt att Georg Pettersson, som är ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, vid inget tillfälle i sina inlägg gått in på en principiell diskussion om fördelar och nackdelar av det politiska mångsyssleriet. Han bara partipolitiserar och säger: Håll rent i eget hus innan ni drar upp saken i riksdagen, etc. Vad jag menar är att mångsyssleriet är ett hot mot dels våra ansträngningar att sprida makten till flera, dels mot det politiska livets vitalitet. Det medför ju att ett antal politiker får för mycket att göra och för litet tid att sätta sig in i framtidsfrågorna. När vi begär en kartläggning och en analys av problemen beror det på att det skulle ge kraft åt de människor i de olika partierna som försöker bekämpa mångsyssleriet. Det här är alltså en fråga av stort allmänpolitiskt intresse. Det vore bra om konstitutionsutskottets ordförande också kunde säga någonting om den principen.
Herr talman! Jag har den bestämda uppfattningen att man skall fördela uppdragen och att väljarna inte skall lasta på någon person för mycket. Men jag har samtidigt den uppfattningen att man ingenting vinner med att försöka göra en kartläggning; man kan vinna vad man vill uppnå om man arbetar i respektive partier efter tankegången att man skall sprida uppdragen, Det är det som jag tycker att herr Ahlmark skall sköta i sitt parti — jag lovar att jag skall göra vad jag kan i det parti som jag företräder.

Herr talman! Efter det att centerpartiet väckte den första stora miljömotionen i riksdagen 1962 har miljöproblemen uppmärksammats inom samtliga politiska partier och i samhällsdebatten i övrigt. Allt fler politiker och miljödebattörer har också upptäckt att det finns en djupare dimension på välfärdsutvecklingen än den materiella, nämligen den mänskliga dimensionen, dvs. människans krav på god miljö, trivsel och trygghet. En av 1970-talets verkligt stora samhällsfrågor är hur vi skall kunna öka standarden inte bara den kvantitativa och materiella, som räknas i bruttonationalprodukten, utan även den kvalitativa. I motionen 230 av herr Hedlund m.fl. har vi från centerpartiets sida krävt en parlamentarisk utredning om att utveckla ett system för välfärdsbedömningar, som bättre skulle kunna tillgodose den totala välfärdsökningen. Det är angeläget att notera att såväl TCO som LO ställt sig mycket positiva till en parlamentarisk utredning. LO anser det ”vara lämpligt att låta arbetet ledas av parlamentariker”. Därigenom skulle en bättre anknytning till riksdagens behov av att kunna styra utformningen av underlaget för samhällsplaneringen skapas, säger LO. TCO framhåller att utredningens syfte skulle vara att ur samhällsekonomisk synpunkt försöka skapa bättre underlag för regionalpolitiska beslut. TCO understryker att utredningen skall samarbeta med expertgruppen för regional utredningsverksamhet, ERU. Det understryks av flertalet remissinstanser att bruttonationalprodukten inte är ett tillfredställande mätinstrument för vår standardutveckling. Varför värdesätts t.ex. inte hemarbetet? En hemmafrus arbete är ju ändå ett bidrag till levnadsnivån. Så fort som hon kommer ut i förvärvsarbete i samhället räknas det, annars inte. Paradoxalt nog räknar man det emellertid som ett plus om det händer t.ex. en bilolycka — olyckor borde ju egentligen vara en minuspost. Men vid en olycka blir det en pluspost på grund av sjukvård, försäkringar, reparationer osv. Jag vill också nämna exemplet med de allt längre och tidsödande resorna till och från arbetet. Många av de sysselsatta i storstadsområdena tillbringar ända upp till 2,5 månader om året i resor till och från arbetsplatsen. Sådant räknas som plusposter när det gäller bruttonationalprodukten. Detta förhållande är för de flesta människor i stället en direkt försämring av levnadsstandarden. Om man hade räknat både plusoch minusposter, skulle vi i dag ha haft ett bättre underlag för den regionala planeringen. Ett tillfredsställande underlag tycks saknas även i det utredningsarbete som för närvarande pågår i den expertgrupp jag nämnde, nämligen ERU. Att välfärden måste värderas på ett helt annat sätt än som sker i dag understryks inte minst av statistiska centralbyråns yttrande över de föreliggande motionerna. Här finns ju metoder, säger man, utarbetade inom olika institutioner och utredningar, som är tillräckliga för en utredning med förankring i de politiska instanserna. Metoderna måste naturligtvis vidareutvecklas, och det effektivaste sättet är därför att nu tillsätta en parlamentarisk utredning. Vi bör komma ihåg att ingen av de utredningar som pågår har några klara direktiv om att utarbeta ett annat system för välfärdsbedömningar i deras helhet. Det förekommer inte heller någon samordning av det slag som vi krävt i motionen. Den ena handen vet ofta inte vad den andra gör. Vi lever ju i ett välfärdssamhälle av materiellt slag. Men välfärden är och förblir en illusion om man inte mäter den efter dess rätta värde. Det instrument vi har i dag mäter inte kvalitet utan i stort sett bara kvantitet. Därför, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Även om det är svårt att mäta sådant som luftoch vattenmiljön, arbetsmiljön, bostadsmiljön osv., är dessa förhållanden en verklighet av största betydelse för människorna. Genom att de inte enkelt kan uttryckas i siffror och i allmänhet inte kommer med i bruttonationalprodukten tas de inte lika lätt med i bedömningar och avvägningar inför olika beslut. Men de är lika viktiga för det. De båda motioner som vi behandlar gäller välfärdsbedömningar och bättre metoder för riktiga samhällsekonomiska avvägningar inom inte minst regionalpolitiken. till, framhålles hur allvarligt det är att reservationslöst jämställa en ökad bruttonationalprodukt — BNP — med ökad välfärd. Även om det är uppenbart att BNP såsom mått har betydelse — inte minst för konjunkturpolitiken, för angivande av tillgängliga resurser och för jämförelser över långa perioder — måste därför enligt motionärernas mening flera andra välfärdssynpunkter vägas in, och då behöver vi bättre metoder för att mäta dessa. Vi behöver förbättra forskningsmetodiken för att bättre kunna komma åt de här förhållandena, och vi behöver förbättra det underlag av fakta som vi skall använda dessa forskningsmetoder på. Folkpartiet anser att mycket inom bl.a. regionalpolitiken försvåras av att vi inte har tillräcklig kunskap om de sociala kostnaderna. Med tänkta och alltså inte verkliga priser — s.k. skuggpriser, använda som räkneexempel — skulle man bättre kunna slå fast vilka fördelar för samhällsekonomin det innebär med en mindre snabb geografisk omflyttning än nu och vilka kostnader, i bredaste bemärkelse, detta skulle medföra. Man kan också använda sådana prisberäkningar till att genom subventioner eller avgifter långt bättre än nu inkludera faktorer som i dag saknar pris. Därmed kan man närma myndigheters och företags företagsekonomiska kalkyler till de samhällsekonomiska, så att de blir mer rättvisande. Det är ju så, herr talman, som statistiska centralbyrån skriver i sitt remissvar, att de företagsekonomiska kalkyler som görs före en nyetablering eller vid en omlokalisering inte rymmer alla de följdinvesteringar som måste ske i form av vägar, gator, reningsverk osv. Inte heller medräknas det faktum att det samhälleliga kapitalet vid snabb utflyttning från en region måste avskrivas snabbare än annars. Slutligen uppstår det också följdinvesteringar dit folk flyttar — gator, bostäder, skolor, sjukhus osv. — liksom ofta en försämrad fysisk miljö genom den täta bebyggelsen i storstäderna. Allt detta är förhållanden som vi vill få bättre mätmetoder för att klarlägga och för att medtaga inför beslut som fattas dagligen och som berör så många människors väl och ve. Låt mig betona att en mycket viktig följd av detta är att ett bättre faktaunderlag då också inskaffas. Vi behöver både bättre mätmetoder och bättre fakta att använda dem på och detta inte minst till glesbygdsbefolkningens fromma. Nu säger finansutskottets socialdemokratiska majoritet allmänt om välfärdsbedömningar, att en sakkunnig — observera en sakkunnig — har tillkallats av inrikesdepartementet för att studera forskningsresultat och statistik på detta område. Men observera då vad LO skriver i sitt remissvar om ett bredare system av välfärdsmått — herr Fågelsbo var inne på den saken. LO ser detta som en stor, och tydligen också svår, fråga. LO anser att det är lämpligt att låta det tilltänkta utredningsoch metodutvecklingsarbetet ledas av parlamentariker! Och om de samhällsekonomiska kalkylerna enligt folkpartimotionen 296 för bl.a. en bättre regionalpolitik anser LO att de också bör behandlas av en sådan utredning. Låt mig till slut beträffande välfärdsbedömningar erinra om att statistiska centralbyrån i petita för 1970 72 hade begärt pengar för fördjupat utredningsarbete om ett sådant redovisningssystem, gällande bl.a. levnadsnivåundersökningar och undersökningar om tids användningar för olika grupper i samhället. Men centralbyrån fick inga pengar. Man begär anslag nu igen i petita för budgetåret 1972/73. Vi reservanter säger klart ifrån att det är viktigt att resurser ställs till förfogande för dessa ändamål. Det uttalandet vill utskottsmajoriteten inte göra. Herr talman! Det behövs bättre instrument för välfärdspolitiken, regionalpolitiken och andra delar av vår politik där bedömningarna av människornas totalsituation nu lätt kommer bort. Jag yrkar bifall till reservationen i finansutskottets betänkande nr 39.

Herr talman! Märkvärdigt i den moderna världen är att en fråga som har kommit att väcka allt större intresse är denna: Blir vi rikare eller blir vi fattigare? Den moderna världen är så pass invecklad och motsägelsefylld, att en sådan fråga paradoxalt nog under senare tid kommit att väcka ett ökande intresse, och jag är absolut övertygad om att intresset för detta problem kommer att bli ytterligare markerat i framtiden. Det finns alltså en osäkerhet om kursen. Vad är det för någonting som är ägnat att verkligen höja välståndet? Vad är det för någonting som faktiskt verkar åt andra hållet? Även om man i avläsbara statistiska mått kan tycka sig se att en viss åtgärd leder till en förbättring finns det en lång rad andra överväganden som döljer sig bakom statistiken och som är av stor betydelse. Att vi behöver den statistik vi för närvarande har när det gäller nationalinkomst och nationalräkenskaper är alldeles klart, och mycket av den kritik som riktats mot den statistiken är enfaldig. Samtidigt är det emellertid helt riktigt att den statistiken bara ger inblickar av en viss typ och att det behövs kompletterande underlag för planering och politiska beslut. Det är också intressant att konstatera att det är tekniskt möjligt att få fram ett sådant underlag. Detta framgår t.ex. av statistiska centralbyråns remissyttrande i detta ärende till finansutskottet. Vidare är det viktigt att slå fast, att det på ett tidigt stadium behövs ett parlamentariskt inslag i arbetet på att få fram ett bättre beslutsunderlag.

År 1969 väckte jag en motion, i vilken jag framhöll ungefär detsamma som jag nu har anfört. Den motionen blev högtidligen och i total enighet avslagen av riksdagen. Men det fanns ett särskilt yttrande från moderat håll fogat till utskottets utlåtande den gången, och det var jag naturligtvis tacksam för — och jag är alldeles speciellt tacksam nu, när det har väckts motioner som ger uttryck för samma uppfattning som vi den gången hade. De motionerna utgör ett stöd för våra tankar 1969. Jag tror också att det stödet kommer att växa sig än starkare i framtiden, därför att — som jag började med att säga — den moderna världen är så invecklad att frågan om att försöka få fram mera nyanserade mått på vart vi egentligen är på väg måste komma att tilldra sig ett ökande intresse. I sitt avslagsyrkande på motionen 1969 — en motion som också herr Fälldin hade undertecknat — sade utskottet bl.a. att statistiska centralbyrån visat stort intresse för dessa frågor och säkert skulle komma att göra både det ena och det andra. Därför skulle motionärerna känna sig nöjda. Nu hör det emellertid till historien att statistiska centralbyrån har hemställt om pengar för sädana undersökningar som det här gäller, men regeringen har inte beviljat dessa medel när statistiska centralbyråns petita behandlats. Därför är det med en viss förvåning som jag nu konstaterar att utskottets majoritet på nytt gör stor sak av att det på statistiska centralbyrån pågär undersökningar på detta område. Vad det gäller är att man där har ett antal planer, som man skulle vilja och kunna genomföra, om pengar ställdes till förfogande härför, men att döma av vad utskottsmajoriteten skriver kommer statistiska centralbyrån uppenbarligen inte att få några pengar till det arbetet nu heller. Jag tycker också att de remisssvar som finansutskottet har fått in, framför allt från statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet, inte är helt korrekt tolkade av utskottsmajoriteten i förevarande betänkande. Jag kan inte läsa remissyttrandena på annat sätt än att både konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån anser det vara utomordentligt angeläget att få ökade möjligheter att förverkliga de planer man haft och har på detta område. Men om vi läser vad utskottsmajoriteten skriver, så får vi en känsla av att dessa instanser är mycket tvivlande och tvekande.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

Herr talman! Vi har, som herr Gadd påpekade, en bruttonationalinkomststatistik — och det är alldeles utmärkt. Vi har dessutom ett omfattande politiskt tyckande — det är också alldeles förträffligt. Vad det här gäller är dock att få ett bättre beslutsunderlag för detta tyckande, dvs. den verksamhet som bedrivs i detta hus, och att därvid kunna utnyttja de tekniska möjligheterna till detta i en alltmer komplicerad värld. Sådana tekniska möjligheter finns, herr Gadd. Det framgår bl.a. av vad statistiska centralbyrån och andra remissinstanser säger. Varför då inte utnyttja dessa möjligheter? Jag kan inte förstå varför man inte gör det. Nu gör ni en väldig affär av att vi har en sakkunnig som tillsatts för att hantera dessa frågor. Vederbörande är alltså Per Holmberg, som skötte låginkomstutredningen. Inte vet jag om detta ger intryck av någon utomordentlig planeringsverksamhet inom regeringen för närvarande, när man drar sig till minnes hur det egentligen gick till då denne sakkunnige tillsattes. Om jag inte har alldeles missförstått vad som framkom i massmedia, så avsatte man låginkomstutredningen. Sedan märkte man att det blev något av en pressoch opinionsstorm mot detta. Helt plötsligt och oförmodat blev då denne sakkunnige tillsatt för att ägna sig åt de här frågorna. Jag tycker inte att detta hattande vittnar om någon tillbörlig respekt för det som här är det centrala, nämligen att använda alla möjligheter för att få fram bättre beslutsunderlag i en komplicerad värld.

Herr talman! De farhågor som herr Gadd hyste när det gäller det alternativa priset beror helt och hållet på en misstolkning av det hela. Vi hade absolut inga sådana baktankar, när vi lade fram vår motion. Jag tyckte att det nästan var litet osmakligt att just föra fram en sådan sak som att helt och hållet misstänkliggöra centerns ärliga avsikter i detta fall. Det finns värden, som är svåra att mäta. Vi kan nämna trygghetsoch trivselfrågorna. Det var en hel del sådana värderingar som herr Gadd tog upp och som även jag tog upp i mitt förra anförande. Vi vill ha dessa frågor belysta. Vi känner oss alltså tveksamma om hur mätningarna skall gå till, men vi anser att det finns värden som det enligt statistiska centralbyrån är möjligt att mäta på detta område. Det finns en metodik. Detta är vad vi hoppas åstadkomma med vår motion.

Herr talman! Herr Gadd ville mycket gärna tala om hur positiv man är till dessa tankegångar. Det noterar jag förstås med glädje. Men trots allt vill socialdemokraterna avstyrka detta motionspar. Det är til syvende og sidst i handlingarna och uppföljningen som vi ser bevisen på vad man vill åstadkomma. Herr Gadd sade också att rätt mycket är på gång. Ja, men det som är på gång är inte tillräckligt. Se på statistiska centralbyrån som två år i rad har fått avslag på sina petita och nu kommer att göra ett nytt försök! Vi anser att dessa ting är så viktiga att riksdagen bör understryka dem och skjuta fram dem, Herr Gadd framhöll också att det huvudsakligen gäller tekniska metoder. Arbetet bör ledas av parlamentariker, skriver däremot LO. Även om man förstås också måste ha med teknisk expertis, bör arbetet ledas av parlamentariker. LO:s syn summeras på s. 8 i utskottsbetänkandet: ”Därigenom skulle en bättre anknytning till riksdagens behov av att kunna styra utformningen av underlaget för samhällsplaneringen skapas.” Det gäller enligt LO den uppenbart mycket stora frågan ”hur dessa kalkyler och de olika välfärdsmått och politiska ställningstagande de föranleder skall kunna byggas in i prognosoch planeringsarbetet”. Det vi nu diskuterar är en bred och genomgripande fråga, okh därför är det värdefullt om parlamentariker kunde vara med på ett tidigt stadium. Vad LO har sagt tycker jag att ni bör ta litet allvarligare på under kommande år. Ni har lyckats kollektivansluta medlemmar från LO, men ni har tydligen i detta fall inte lyckats vinna anslutning från LO till er sakståndpunkt.

Herr talman! Herr Gadd konstaterar på nytt att ansträngningarna att lösa dessa frågor har flyttats in i statsrådsberedningen. Men samtidigt säger både remissinstanserna och, om jag inte minns fel, utskottsmajoriteten att det är väldiga tekniska problem förenade med att nå målet. Det är det; och därför är det konstigt att man stoppar in dessa frågor i statsrådsberedningen i stället för att framför allt ta fasta på de möjligheter och önskningar som statistiska centralbyrån gett uttryck för och komplettera arbetet med ett inslag av parlamentarisk representation.